Herr talman! Man kan fråga sig varför det i denna sakliga och fridsamma debatt bara är ett par företrädare för moderata samlingspartiet som är uppenbart magsura och aggressiva. Jag skall dock inte ge mig in på det ämnet närmare. Däremot kan jag inte helt lämna åsido moderaternas sätt att hantera säkerhetspolitiken i dessa handelspolitiska sammanhang. Jag lyssnade på den debatt som herr Siegbahn förde med herr Sjönell för ett par timmar sedan, och jag lyssnade på herr Burenstam Linder nu, och jag är lika förvånad i båda fallen. Herr Burenstam Linder ville veta om regeringen för att lugna våra handelspartner i EFTA och EG möjligen har lovat att textilövervakningen via importlicenser aldrig kommer att förvandlas till någon form av importrestriktioner i egentlig mening. För att ställa en sådan fråga måste man vara på mycket långt avstånd från det som för oss andra är en gemensam grundfilosofi, nämligen att i fråga om vad säkerhetspolitiken och beredskapen kräver av oss — det må sedan gälla skor, textilier eller vad som helst — är att vi måste se till att vi alltid behåller vår handlingsfrihet, ty detta är inte förhandlingsbara ting. Vi skulle alltså aldrig kunna åka ut och lova att de och de restriktionerna kommer vi inte att införa av några beredskapspolitiska skäl. För herr Burenstam Linder är tydligen detta att frihandeln har sina givna begränsningar något alldeles nytt. I varje fall är det nytt för honom att frihandeln har begränsningar med hänsyn just till säkerhetspolitiken. Han gjorde här den stillsamma reflexionen om inte Sveriges chefsdelegat i GATT eller andra sådana sammanhang i fortsättningen kommer att må skäligen illa, när han som företrädare för Sverige förespråkar frihandel. Ja, våra GATT-förhandlare har väl hittills inte haft någon anledning att må illa, när de har torgfört väl kända svenska frihandelstankar! Och de har befunnit sig i precis samma läge som våra GATT-förhandlare kommer att vara i framtiden. Detta är ingen ny politik. Jag tror att det var herr Sjönell som i debatten med herr Siegbahn hade anledning att påpeka det.

Den politiken att man som en sista utväg kan bli tvungen att tillgripa även importrestriktioner är sannerligen ingen ny tanke. Och när den frågan diskuterades i riksdagen 1972 rådde i princip enighet om den politiken. Vad som hänt nu är bara att vi på ett specifikt område har hamnat i den situationen att vi som en temporär åtgärd måste utnyttja det som riksdagen redan 1972 förutsatte skulle kunna hända, nämligen att vi av beredskapsskäl i extrema fall kunde bli tvungna tillgripa importrestriktioner. Men det är väl fåfängt att försöka få herr Siegbahn eller herr Burenstam Linder med på de grundläggande säkerhetspolitiska resonemangen. När inte herr Sjönell och andra centerpartister med sin pedagogik lyckats med det, så kommer väl inte heller jag att lyckas. Låt mig så till sist säga att när herr Burenstam Linder tror att det är ett dräpande argument mot regeringsförslaget att importrestriktionerna inte förutsätter någon minskning av importen i förhållande till jämförelseåren, så tänker han ganska kort. Vi försöker hejda importökningen. Vi försöker hejda en utveckling som, om vi inte tillgrep några importrestriktioner, skulle kunna leda till att vi på ett år stod med bara hälften av den skoindustri vi har i dag. I det sammanhanget finns det ingen annan så pass hyggligt verksam och effektiv åtgärd som en temporär importbegränsning, och därför har vi tagit till den.

Herr talman! Eftersom jag endast fått ordet för kort genmäle skall jag koncentrera mig på huvudfrågan. Regeringen har byggt upp hela sin argumentation mot dem som gjort invändningar på att det av:neutralitetspolitiska skäl är omöjligt att ha några överläggningar om dessa ting, innan man tillgriper åtgärder. Vi har hört det argumentet under alla de veckor som gått, och vi har hört det i dag på nytt. Men då undrar jag fortfarande — jag fick absolut inget svar på den frågan: Hur kan det vara möjligt att rida på det argumentet så hårt nu, när man i förhandlingarna med EG gjorde en huvudpoäng av att innan någon skyddsklausul, inkl. artikel 21, sattes i kraft skulle man ha överläggningar? Jag läser på nytt upp från s. 52 i propositionen: ”Vi begärde vidare, att överläggningar alltid skulle inledas mellan parterna innan skyddsåtgärder vidtogs.” Kvar står alltså frågan efter handelsministerns inlägg: Var regeringen år 1972 neutralitetspolitiskt osäker, eftersom man då rent av gjorde det till ett krav att det skulle vara överläggningar innan man vidtog en sådan här åtgärd?
Herr talman! Jag gav mig inte in i den här citatfejden, men när nu herr Burenstam Linder återkommer till den måste jag väl beröra den med ett par ord. Det citat som herr Burenstam Linder anförde har syftning på en rad paragrafer men inte på den artikel i vårt avtal med EG som handlar om skyddsåtgärder av säkerhetspolitiska skäl. Herr Burenstam Linder försöker göra en stor affär av juridiken i detta. Jag kanske då bör erinra om när det gäller bakgrunden till vårt avtal med EG att bestämmelsen där om rätt att tillgripa restriktioner av säkerhetspolitiska skäl går tillbaka på en liknande bestämmelse i EFTA konventionen. I EFTA-sammanhang har vi väl utvecklat tanken att den här paragrafen är avsedd att täcka även den ekonomiska försvarsberedskapen. I propositionen om EFTA har vi närmare utvecklat detta. Det ingick alltså i materialet i de förhandlingar som vi sedermera förde i Bryssel, och där vi fick en bestämmelse liknande den som vi har i EFTA avtalet. Sedan, herr Burenstam Linder, tror jag inte att det är någon särskilt god tanke att säga att vi visserligen själva måste avgöra vad som är ett vitalt säkerhetsintresse och vilket handlingsutrymme den konvention vi skrivit på ger oss men att vi ändå i princip alltid bör se till att vi är ute och förhandlar om hur denna paragraf skall utnyttjas. När vi sätter oss ned och funderar över om vi behöver dessa åtgärder beträffande skoimporten och finner att det är nödvändigt med importbegränsningar och när vi tolkar våra avtal och kommer fram till att vi utan tvivel har rätt att vidta sådana åtgärder, skall vi då i alla fall resa ut till våra handelspartner och diskutera förutsättningslöst? Om de har en annan uppfattning i tolkningsfrågan än vi och vi på förhand har inställningen att vi måste få tolka själva, har vi då genom en sådan procedur förbättrat klimatet i förhållande till våra handelspartner? Vi kan informera, vi kan konsultera men vi får hela tiden ha utgångsläget för vad vi företar oss klart vid våra handelspolitiska konsultationer och kontakter. Sådana kontakter går ut på att vi förklarar våra åtgärder när de har en säkerhetspolitisk motivering. Vi är inte ute och söker ett godkännande av dem.
Herr talman! Till att börja med kan jag försäkra handelsministern att han har totalt fel när han säger att citatet inte skulle gälla den artikel som vi nu diskuterar. Längst ner på s. 51 i propositionen går man in på tolkningen av skyddsklausulerna. Till skyddsklausulerna hör denna artikel. Om handelsministern inte tror mig, slå då upp s. 22 i propositionen, där det under skyddsåtgärder räknas upp artikel 20, 21, 22, osv. t.o.m. artikel 28. Följaktligen ingår artikel 21, som här åberopas, i skyddsåtgärder. Jag återkommer till att längst ner på s. 51 i propositionen tar man upp innebörden av skyddsåtgärderna till diskussion. I samband därmed gör man det uttalande som jag här har citerat ett par gånger. Jag tror att handelsministern tyvärr har totalt fel i sin tolkning. Då kommer vi över till den andra saken. Jag skulle göra en stor affär av juridiken, säger denne jurist ungefär som om det var något idiotiskt att göra affär av juridik. Nu är det faktiskt inte juridiken som sådan jag gör affär av. Jag gör affär av att handelsministern gång på gång för 75 klarar att av neutralitetsskäl kan vi icke ingå i överläggningar innan vi vidtar åtgärder men att handelsministerns företrädare år 1972 gjorde en huvudpoäng av att man skulle ha överläggningar innan man satte i kraft sådana skyddsklausuler. Det är ju groteskt att mena att man har trovärdighet runt neutralitetspolitik när man byter fot på det viset. Det är att försämra svensk neutralitetspolitik att göra på det viset. Det tycker jag faktiskt att statsrådet borde begripa.
Herr talman! Det är trist att behöva diskutera sådana ting med herr Burenstam Linder. Det hjälper inte att för tredje gången upprepa ett citat om man råkar citera fel och läsa fel. Det stycke som herr Burenstam Linder citerar i propositionen från 1972 handlar icke — jag upprepar det —- om artikel 21 där säkerhetsåtgärderna behandlas. Man kan också konstatera det vid en enkel tolkning av själva avtalet. I avtalet står särskilt utpekat vilka olika skyddsåtgärdsbestämmelser som kräver konsultation. Bland de bestämmelserna återfinns icke artikel 21 som handlar om säkerhetspolitiken. Detta följer helt de svenska förhandlingsönskemålen som redovisats i propositionen. Till sist detta med konsultationen. Det är väl ändå ganska enkelt att förstå att om man vill ha handlingsfrihet av säkerhetspolitiska skäl kan man inte samtidigt tillämpa en internationell procedur där man skall gå ut och konsultera i syfte att mer eller mindre skaffa sig förhandsgodkännande på vad man vill göra. Säkerhetspolitiken är icke förhandlingsbar, och det betyder att vi måste bedöma detta själva. Vi kan underrätta, informera och förklara men vi kan inte gå ut och söka några förhandsgodkännanden.

Herr talman! Handelsministern talade väldigt mycket — i varje fall före den senaste debattrundan — om den enighet som har präglat meningsutbytet i denna fråga. Sansen och förståelsen för regeringens åtgärder var betydande, menade han. Och visst råder enighet kring flera viktiga grundläggande frågor. Debatten handlar väsentligen om två saker: hur vi skall skydda sysselsättningen i de områden som är direkt berörda och hur vi skall klara försörjningen på sko och tekoområdet vid en eventuell avspärrning. Ingen har i denna debatt hävdat att det skulle vara likgiltigt hur det går med sysselsättningen i de områden som har denna sorts industri. På den punkten finns det inte anledning annat än att ha den största förståelse för företrädarna för dessa områden. Och ingen har hävdat att det skulle vara likgiltigt från svensk beredskapsförsörjningssynpunkt om vi har en skoindustri eller inte. Man kan för all del sätta frågetecken för en del resonemang. Men t. v. får man godta de sakkunniga instanser som menar att det är nödvändigt att även i fredstid upprätthålla en egen skoproduktion. Så långt har vi gemensamma utgångspunkter. Att vi ändå har haft invändningar att göra mot regeringens proposition beror på att vi har ifrågasatt den politik som regeringen väljer för att uppnå de två syftena. Vi har gjort det väsentligen från fyra synpunkter. Den första är den mer principiella synpunkten. Den har att göra med frihandeln såsom idé och inte minst med våra relationer till u-länderna. I denna kammare har vi åtminstone en gång om året en lång diskussion, som åtföljs av beslut, om hur vi på olika sätt skall stödja de s.k. utvecklingsländerna.

Inkomsterna från den exporten är vad u-länderna måste leva av, precis som vi i detta land inte skulle kunna vara rika och ha det bra, om vi inte hade en framgångsrik exportindustri.

Om jag säger att det här har betydelse främst ur politisk-psykologisk synpunkt och kanske mindre med avseende på den exakta kvantiteten skor som kommer att säljas under en viss tid framöver — om vi någonsin kan bedöma det betvivlar jag — så menar jag att det är en viktig aspekt som vi inte kan bortse ifrån. När det gäller skoimporten vet vi vad regeringen har för avsikt att göra. I fråga om tekoimporten vet vi det inte. Man har begärt ett licenstvång för att i framtiden eventuellt kunna införa importrestriktioner. Vad det kommer att få för konsekvenser på sikt vet vi inte, men här öppnar man dörren för en politik — det kan handelsministern inte gärna bestrida — som går precis på tvärs med det man säger i de u-landspolitiska sammanhangen. Sedan finns det också en annan aspekt av principiell natur på frihandelsfrågan, nämligen vårt eget beroende av att få sälja varor till utlandet. Sverige är ju i mycket högre grad än många andra industriländer beroende av de möjligheterna. Därför kan man inte, tycker jag, se sysselsättnings frågan på det ensidiga vis som jag anser att många har gjort här i debatten. Här handlar det om att slå vakt om den svenska sysselsättningen och då är det naturligt att tillgripa importrestriktioner, säger man, som om det över huvud taget inte fanns mer att tillägga i den frågan. Men vi har ju ett sysselsättningsproblem också i de industrier som säljer till utlandet och som nu kan komma att drabbas av motåtgärder från våra handelspartners, om vi nu gör som regeringen föreslår. Den sysselsättningsaspekten är minst lika viktig som den andra, om vi t.v. skall se det rent principiellt. Sedan får vi se vad det innebär mera konkret i den aktuella situationen. Det grundläggande för all politik — även om vi kan anföra en rad principiella motiveringar så att säga som bas för vårt resonemang — måste ju vara den konkreta betydelse en åtgärd får i det aktuella fallet. Staffan Burenstam Linder har fört fram den synpunkten — jag tycker att den är alldeles riktig, och det är på den punkten som vi gör vår andra invändning — att det inte på minsta sätt har gått att bevisa att vad regeringen nu har föreslagit och en utskottsmajoritet ställt sig bakom skulle leda till att vi skyddar den svenska sko och tekoindustrin. Åstadkommer vi med dessa åtgärder verkligen att vi kan behålla den svenska skoindustrin i ungefär nuvarande omfång och kapacitet? Det finns inget stöd för den tanken, som ju ändå ligger till grund för regeringens förslag. Från producentsidan sägs ju att vad som föreslås på intet sätt är tillräckligt. Det är ett slag i luften. Vi får dessutom veta —- om uppgiften är korrekt eller inte har jag inte klart för mig — att även med de föreslagna importrestriktionerna kommer i själva verket importen av skor att öka. Det utgör onekligen en naturlig bekgrund för procuenterna att säga att åtgärden inte är särskilt effektiv, allra helst om den skulle vara till för att skapa något slags modus vivendi under tiden man förbereder andra åtgärder. Detaljhandeln och grossisterna säger bestämt nej och använder ganska fula och fräna ord för att göra det. De sakkunniga instanserna från myndighetssidan har aldrig föreslagit åtgärder av den här typen. I den mån de har varit inne på saken har de direkt avrått från just den sortens insatser i syfte att skydda industrins fortbestånd. Det finns alltså över huvud taget inga belägg för att regeringen skulle ha stannat för en åtgärd som är effektiv ens med de utgångspunkter den själv har haft. Så har vi då beredskapssynpunkten, den tredje som jag vill ta upp, som också anförs såsom ett huvudskäl. Finns det då något stöd för att det ur den synpunkten skulle vara riktigt att införa importrestriktioner på skor? Jag uppehåller mig fortfarande bara vid detta. Vi kan ju se vad de säger som har granskat dessa idéer. Vad säger t.ex. försörjningsberedskapsutredningen, som för ett par år sedan kom med sitt betänkande Skor och kläder? Man säger så här: ”De betydande handelspolitiska nackdelar som är förenade med höjda tullar och tillämpande av kvantitativa importrestriktioner utgör enligt vår bedömning i sig ett starkt motiv för att söka undvika denna utväg att bibehålla en inhemsk produktion i försörjningssyfte. Härtill kommer att tullar och kvantitativa restriktioner inte får anses vara ändamålsenliga medel för ett sådant syfte. Vi avstyrker därför i princip att eventuella stödåtgärder för att bibehålla en nedläggningshotad industri nu får formen av ingripande vid gränsen till skydd för den inhemska tillverkningen.” Det är klara verba, herr handelsminister, från de sakkunniga på beredskapssynpunkten.

Svårigheterna dök ju inte upp i höstas. Att vi skulle få sysselsättningssvårigheter och konkurrenssvårigheter inom skoindustrin och tekoindustrin har vi vetat länge, Delvis har det varit en medveten satsning — det måste ha varit klart för alla som ställt sig bakom låglönesatsningen att den skulle drabba vissa industrityper. Det måste också ha varit klart att de löneskatter man lagt på ytterligare försvårat konkurrensläget. Man borde alltså ha varit förberedd och kunnat diskutera andra åtgärder. Handelsministern säger att vår säkerhetspolitik ”inte är förhandlingsbar” och det skall man inte tumma på. Men visst kunde man ha skaffat sig kännedom om hur våra handelspartner skulle reagera? Vi har en utmärkt EG-delegation i Bryssel som säkerligen hade haft utomordentliga möjligheter att bedöma den saken om den kopplats in. Jag frågar mig också varför man valde just den här tidpunkten. Det är inte en fråga som bara jag ställt. Faktiskt har en av handelsministerns kolleger i regeringen ställt den också.

Sedan fortsätter industriministern: ”Man kan påstå att åtgärderna från vår sida kom en aning olyckligt eftersom pappersindustrin i dessa dagar förhandlar med EG. De förhandlingarna kan förstås gå sämre nu”, menade Rune Johansson, I det avseendet blev han dessvärre sannspådd. EG reagerade ganska kraftigt. Jag tycker man hade bort ta med detta i beräkningen, och det kan väl inte vara något fel att ha sådana kontakter. Om man sedan finner att de invändningar som våra handelspartner framför ger ytterligare ar gument åt alla dem som från rent svenska industripolitiska, beredskapsförsörjningspolitiska eller andra synpunkter har kommit fram till att åtgärden är olämplig, borde man ha kunnat dra rimliga slutsatser av det. Men det har regeringen uppenbart inte velat göra. Av olika möjliga handlingsalternativ har man valt det som har gett den sämsta effekten ur alla synpunkter.

Herr talman! Det är naturligtvis närmast en truism att i nuvarande läge i denna talarstol och i detta skede av debatten påstå att det är alldeles uppenbart att vi i dag befinner oss i en situation då det är helt nödvändigt att sätta in snabba åtgärder till förmån för de krisdrabbade teko och skoindustrierna. Ingen har ifrågasatt detta. Alla är överens om att insatser är nödvändiga. Debatten i dag gäller alltså karaktären av åtgärderna och en bedömning av den effekt de kan få. Att den nuvarande situationen har uppstått är följden av en rad samverkande faktorer. Här räcker det med att erinra om den höga direkta beskattningen, de allt oftare återkommande höjningarna av löneskatten, som särskilt hårt drabbar arbetskraftsintensiva företag, och den orimliga konkurrensen från låglöneländerna. Ingen lär kunna påstå annat än att varningar vid upprepade tillfällen har framförts om effekten av den förda politiken. Sådana varningar har framförts såväl från politiskt håll som från de berörda branschernas sida. Inte minst har detta gång på gång uttalats av moderata samlingspartiet. Tyvärr har regeringen inte velat lyssna till dessa varningens ord förrän vi står inför fullbordat faktum. Nu torde alltså alla vara ense om att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder. Själv lever jag i en bygd, Sjuhäradsbygden i Västergötland, där tekoindustrin svarar för en utomordentligt stor del av människornas försörjning. I mycket hög grad gäller det min egen hemkommun, Marks kommun, där ett stort antal människor har sin direkta utkomst från tekoindustrin och där många fler är indirekt beroende av den. Jag har därför helt naturligt på nära håll upplevt den senaste tidens drastiska utveckling, där vi närmast varje dag har fått besked om att företag antingen helt tvingats lägga ned sin verksamhet eller inskränka den på skilda sätt — med alla de negativa konsekvenser detta får för de berörda människorna. En likartad utveckling i fortsättningen skulle få katastrofala följder för hela vår bygd. I den situationen har det alltså för mig tett sig helt ofrånkomligt att snabba åtgärder vidtas för att slå vakt om denna inte bara för min egen hembygd utan för hela vårt land så viktiga näringsgren. Den uppfattningen delas uppenbarligen av branschens eget folk oavsett vilken position man har. Såväl företagsledare som de anställda ställer sig klart bakom kravet på att det måste bli begränsningar i den hejdlösa importen från låglöneländerna och att näringsgrenen måste få möjligheter att arbeta under rimliga ekonomiska och konkurrensmässiga förhållanden. De åtgärder som vi i dag diskuterar är till betydande del av kortsiktig karaktär och därför givetvis inte tillräckliga. På sikt behövs en helt annan ekonomisk politik. Eftersom jag anser att snabba insatser nu är nödvändiga ansluter jag mig bl.a. till regeringens förslag om licenstvång för import av vissa tekovaror. Jag ser detta som en temporär åtgärd och som en av många åtgärder som nu måste vidtas för att ge något andrum i avvaktan på insatser av mer långsiktig karaktär, som jag förutsätter kommer att arbetas fram och som alltså är en absolut förutsättning för ifrågavarande branschers fortbestånd.

Herr talman! Från moderata samlingspartiet har mina partikolleger herrar Burenstam Linder, Siegbahn och Magnusson i Borås här i debatten ingående framfört partiets synpunkter i de aktuella frågor som vi nu diskuterar. Jag behöver inte upprepa vad som här uttalats från vårt håll. Jag har tagit till orda närmast i anledning av fru Hörnlunds inlägg när det gäller importbegränsande åtgärder, som delvis riktades till mig personligen. En debatt om importbegränsande åtgärder berör självfallet för många branscher högst aktuella problem, vad avser både sysselsättning och lönsamhet. Min grundsyn har alltid varit att vi här i landet skall bedriva en sådan ekonomisk politik som möjliggör för bl.a. de branscher som vi här i dag behandlar att överleva. Den främsta orsaken till de problem som vissa branscher har är, som alla här väl känner till, det mycket höga kostnadsläget i Sverige. Jag kan här knyta an till vad man nyligen offentligt uttalat från skobranschen, nämligen att den största anledningen till kriser i denna bransch är de ständigt ökande kostnaderna, som i dag utesluter all konkurrens. Andelen lönekostnader av färdigvarupriset ligger på ca 45 96 inom skobranschen. Det är ingen isolerad företeelse. Det finns många branscher som har liknande problem. I min egen bransch, manuellt glas, är siffran ännu högre, 56 96 — f.ö. den allra högsta inom svensk tillverkningsindustri. Frågan är hur man skall komma till rätta med dessa problem. Jag har i ett flertal motioner under året och i anföranden i denna kammare tagit upp krav på bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter. Det är pålagor som är direkt sysselsättningsfientliga och som drabbar just de arbetskraftsintensiva branscherna hårdast. Hit hör bl.a. teko, skor och även manuellt glas. Importrestriktioner är givetvis ert medel, som kan avhjälpa problemen tillfälligt. På det sättet kan man emellertid inte på sikt lösa branschernas problem. Jag vill helt kort kommentera ett par reservationer, till att börja med reservationen 2. Den har tillkommit av den anledningen att vi fann det rätt meningslöst att belasta staten, och även näringslivet, med de mycket stora kostnader som är förenade med ett licenstvång när man ändå inte föreslår några begränsningar. Det är den reella orsaken till vårt ställningstagande på den punkten. Låt mig sedan gå över till reservationen 4, i vilken f.ö. yrkas bifall till herr Magnussons i Borås motion om åtgärder för att inom ramen för våra avtal begränsa importen från de länder som i stor utsträckning stör den svenska industrin. Reservationen visar, herr talman, tydligt och klart att vi moderater alltjämt står kvar på den ståndpunkt vi tidigare har intagit. Jag vill slutligen säga som svar till fru Hörnlund att vi inom den bransch som jag i skilda sammanhang företrätt här i riksdagen, nämligen den manuella glasindustrin, aldrig har omgivit oss med några importbegränsningar. Vi har sagt oss att vår enda chans att överleva är att konkurrera med låglöneländerna i kvalitet, dvs. genuint svenskt hantverk och svensk design. Vad jag många gånger fört fram från denna talarstol när det gäller den branschen är önskemål om stöd för ökad exportaktivitet och omstrukturering. Däremot vill jag understryka att jag aldrig talat för importbegränsningar.

Herr talman! Som tidigare framhållits i debatten i dag har centern sedan flera år tillbaka krävt stöd för tekoindustrin och restriktioner när det gäller införsel av tekoprodukter. Vi har hävdat att det behövs åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen. Även sysselsättningspolitiska skäl talar för att åtgärder vidtas. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att regeringen i propositionen 57 lägger fram förslag till åtgärder för försörjningsberedskap på beklädnadsområdet. Centern har tidigt varnat för följderna av den snabba sysselsättningsminskningen och produktionsnedgången. Utvecklingen har nu gått så långt att de försörjningspolitiska aspekterna kommit i förgrunden. En betydande minskning av antalet anställda inom skoindustrin och tekoindustrin har skett de senaste åren. Bägge industrigrenarna har varit och är fortfarande koncentrerade till vissa regioner. När det gäller tekoindustrin har Borås kommun och Marks kommun speciella problem. Just denna regionala koncentration påkallar särskild uppmärksamhet beträffande sysselsättningsutvecklingen. För att stärka sysselsättningen bör utöver regeringens förslag en ytterligare offentlig upphandling från de aktuella branscherna övervägas. En lageruppbyggnad i enlighet med överstyrelsens för ekonomiskt försvar förslag bör också noggrant granskas. Statens industriverk har tillstyrkt förslag från överstyrelsen för ekonomiskt försvar till räntefria lån för en ökad lageruppbyggnad om 70 milj.kr. Vi anser inom centern att dessa åtgärder bör komma till stånd. I propositionen föreslås också ett strukturstöd, som fortsättningsvis skall kunna utnyttjas för att stödja ett planmässigt överförande av resurser från tekoindustrin till andra produktområden. Vi har ställt oss skeptiska till övertron på fusioneringar som räddningsåtgärd vid företagssvårigheter och en styrning till förmån för en storföretagsstruktur. Den i propositionen aktuella kompletteringen av strukturstödet förutsätter en fortsatt minskning av sysselsättningen inom tekoindustrin. Vi vill inte godta denna utgångspunkt och anser att åtgärder bör vidtas för att förhindra — Nr 42 en sådan utveckling. Torsdagen den Vi tror på tekoindustrin och på alla de yrkesskickliga människor som 11 december 1975 är sysselsatta i de aktuella branscherna. Vi har i vår motion också fam — hållit att vi uppfattat det så att regeringen genom de föreslagna åtgärderna — Försörjningsberedvisar en tilltro till branschens förmåga att hävda sin yrkesskicklighet skapen på beklädoch att på sikt utveckla tekoproduktionen inom landet. nadsområdet Herr talman! Vår försörjningsberedskap och vårt sysselsättningsläge — m.m. kräver att snabba åtgärder vidtas för de berörda branscherna. Jag yrkar bifall till de reservationer som centerledamöterna i utskottet är antecknade för och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade inte rätt till flera repliker tidigare, när handelsministern avslutningsvis på nytt ville göra gällande att jag skulle ha citerat fel ur propositionen om EFTA. Ord kanske står mot ord här, men ett faktum är att vad jag gjort är att jag har ägnat mig åt högläsning ur denna proposition. Det är en sak till som jag skulle vilja framföra när jag ändå har ordet, och det är att det inte finns någonting i vad jag har sagt som innebär att vi i Sverige efter sådana överläggningar, som enligt min mening stipuleras — eller som åtminstone enligt den linje som Sverige drev skulle föras — själva skulle ha rätt att tolka avtalet. Så är det ju med alla internationella avtal där det inte finns skiljeförfarande. Handelsministern har hela tiden försökt driva den meningen att jag i mina inlägg skulle ha sagt att Sverige på något sätt skulle ha frånhänt sig sin rätt att själv till slut dock avgöra hur detta skall tolkas. Det har jag aldrig gjort.

Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga denna debatt. Vad som är fullständigt klart är att det i vårt avtal med EG förutsätts att vi, om vi tillgriper paragrafen om restriktioner av säkerhetspolitiska skäl, har att göra detta ensidigt och utan några föregående konsultationer. Om vi i övrigt skall införa några importbegränsningar enligt det avtalet är vi skyldiga att först ha konsulationer med vår motpart. Dessa konsultationer syftar naturligtvis till att man skall komma överens. Den här skillnaden är ingen tillfällighet. När det gäller sektorsstörningar, sysselsättningssvårigheter och sådant är det rimligt att man har ett konsultationsförfarande och prövar möjligheterna att komma fram till en lösning. När det gäller utrikes och säkerhetspolitiska bedömningar 83 är det lika rimligt att man inte ställer något krav på konsultationer i förväg — vederbörande land skall då ha sin egen totala handlingsfrihet. I övrigt —- om högläsning ur propositionen och liknande saker — tycker jag inte att herr Burenstam Linder och jag skall använda tiden i kammaren till att diskutera, om den skribent som förde pennan på en viss sida i en proposition som skrevs för flera år sedan har använt helt lyckade uttryckssätt eller inte.

Herr talman! Den juridiska fråga vi diskuterar, herr handelsminister, är inte en fråga om huruvida avtalet, så som det till slut efter överläggningar blev skrivet, ger oss rätt att utan överläggningar vidta den ena eller den andra åtgärden. —- Också detta kan man säkert diskutera, men vad jag tog upp var att den linje som regeringen vid dessa förhandlingar drev, enligt vad som alldeles klart står att läsa i denna proposition, var att man borde ha sådana överläggningar i förväg. Jag vet inte varför handelsministern plötsligt gör gällande att detta inte skulle omfatta även den klausul som handlar om skydd av nationella säkerhetsintressen. Det står här att det ”redan på ett tidigt stadium av förhandlingarna uppnåddes enighet om de fall som borde täckas av skyddsklausuler. Avtalet innehåller således klausuler för” — och så räknar man upp olika saker, såsom regionala och sektoriella marknadsstörningar osv., och som ett led i den uppräkningen kommer man också till regler för skydd av nationella säkerhetsintressen och allmän ordning samt för betalningsbalanssvårigheter. Alla de olika undantagsklausuler som det här är fråga om, dvs. artiklarna 20 t.o.m. 28, tas med i en enda stor klump. Då kan man väl inte sedan förneka det och säga att det skulle ha varit en slarvigt skriven proposition och påstå att man inte ens har drivit den här linjen. Det tycker jag är mycket märkligt.

Herr talman! Endast ett par ord med anledning av herr Hovhammars yrkande om bifall till reservationen 4.

Anledningen är att vid de bilaterala avtalens gradvisa upphörande kommer dessa länder i stället för en absolut begränsning på sin export till Sverige att kunna konkurrera inom den totala ramen.” Det är med andra ord fråga om en förbättring av u-ländernas möjligheter att exportera till Sverige. Detta har också bekräftats i en interpellationsdebatt här i kammaren den 21 november, där handelsminister Lidbom sade om importbegräns ningsförslaget: ”Detta är så utformat att det, relativt sett, snarare är till fördel för u-länderna än till deras nackdel. Vi kommer också att i hanteringen se till att u-länderna inte kommer i kläm.” Detta har vi insett, och vi har framfört samma tankegång i vår motion. Det förslag som föreligger är alltså till gagn för u-länderna, men samtidigt ger det en viss kontroll över en ohämmad import från de rika länderna.

Herr talman! Det är alltid bra när vi är överens, herr Persson i Heden, och det tycker jag att vi skall vara så mycket som möjligt. Men om vi är överens, då kanske herr Persson vill stödja reservationen 4.
Herr talman! Jag har tidigare flera gånger klart sagt ifrån, att moderaternas reservationer nr 1, 2 och 3 är helt motstridande mot vår uppfattning när det gäller att stödja den svenska tekoindustrin. Reservanterna önskar ju att statsmakterna skall besluta att helt öppna slussarna för en ohämmad import av tekovaror. Det kan jag inte acceptera som representant från en bygd som håller på att tappa sin sysselsättning på grund av just sådan import; det skulle vara helt orimligt. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 behandlas förslag till marknadsföringslag m.m. Förslaget upptar vidgade möjligheter att inom ramen för samhällets konsumentpolitik påverka företagens produktutformning och den information som företagen lämnar om sina produkter. Man betonar att detta i första hand skall åstadkommas på frivillig väg. I de allra flesta fall kan parterna också komma överens redan i dag; de flesta näringsidkare är angelägna att rätta till felaktigheter. I de fall där det inte går att komma överens skall man kunna vidta tvingande åtgärder. Här föreslås också en lagstiftning. Denna lagstiftning innebär bl.a. att näringsidkare kan åläggas att lämna sådan information som har särskild betydelse från konsumentsynpunkt om de varor, tjänster och andra nyttigheter som man marknadsför. Såväl åläggande att lämna information som förbud mot försäljning Vidare föreslås en sammanslagning av KO-ämbetet och konsumentverket. Anledningen till detta förslag är att det i dag är svårt att dra gränslinjer mellan KO och konsumentverket. Det kommer att bli än svårare efter det att denna lag har trätt i kraft. Man ger i propositionen inte besked om hur den nya organisationen skall utformas. Det skall särskilt tillsatta sakkunniga överväga, och de skall sedan komma med förslag till riksdagen under våren 1976. Från centerpartiets sida accepterar vi förslaget till marknadsföringslag i stort, men vi har från vårt håll ett par motioner med förslag till vissa ändringar. Jag vill ta upp dessa synpunkter som också följs upp i reservationer till betänkandet.

Näringsidkare i en viss bransch har självfallet intresse av att branschens anseende inte skadas genom att man marknadsför sådana varor eller att någon inom branschen lämnar vilseledande information. Från konsumenthåll måste detta innebära en ökad trygghet. Därför bör sammanslutning av näringsidkare ha möjlighet att göra anmälan om förbud eller åläggande i de fall då KO inte vidtar åtgärder mot ett företag som har anmälts för att det har brustit i information eller i hänsyn till krav om produktsäkerhet. Enligt vår mening bör därför 10 § utformas så att den omfattar även sammanslutning av näringsidkare. Reservationen 7 följer upp kravet i centermotionen 69 angående sammanslagningen av konsumentverket och KO-ämbetet. Som jag tidigare nämnt har vi inget att erinra mot en sammanslagning av dessa båda funktioner. Arbetet med konsumentfrågor kan säkert bli effektivare genom denna organisationsförändring, inte minst genom att man därmed kan undvika en hel del dubbelarbete. Även för konsumenterna innebär det en förenkling, eftersom man med nuvarande uppdelning ofta haft svårt att veta vilken myndighet man skall vända sig när man behöver hjälp till rättelse i konsumentfrågor. Däremot anser vi att det inte är en bra lösning, om konsumentverkets chef samtidigt kommer att fungera som KO. De båda befattningarna bör läggas på olika personer, dels för att det av tradition renodlade om Marknadsförings Marknadsförings budsmannaämbetet inte helt skall vävas in i verksorganisationen, dels för att man genom en fördelning på två personer lättare kan behålla de nuvarande fördelarna med KO-ämbetet. De sakkunniga, som senare skall lägga fram förslag angående den nya organisationen, bör enligt vår uppfattning i sin bedömning även ta in dessa synpunkter. Reservationen 9, som också den har sitt ursprung i motionen 69, behandlar sammansättningen av konsumentverkets styrelse. Konsumentfrågor har fått en allt större betydelse i dagens samhälle. Vi är ju alla konsumenter oavsett ålder, yrke, kön osv. och har därför alla samma intresse av dessa frågor. Som konsumenter håller vi på att lära oss att vi har möjlighet att påverka produktion och konsumtion, bl.a. genom att inte tiga still när en vara som vi köpt är undermålig i kvalitet och inte håller vad informationen lovar. Här har den konsumentpolitiska verksamheten en stor uppgift när det gäller att göra allt fler konsumenter medvetna om sina möjligheter. Detta är till nytta för både konsumenter och producenter. Den kommunala konsumentverksamhet som nu är under uppbyggnad kommer säkert att få allt större betydelse. I de flesta fall anknyts verksamheten till konsumentnämnder med parlamentarisk sammansättning. Det är därför naturligt att det nya konsumentverkets styrelse får en bred parlamentarisk sammansättning. Den nuvarande styrelsen fyller inte detta krav. När nu verket skall omorganiseras, bör en ändring komma till stånd. Detta krav tillstyrks i reservationen 9. Jag beklagar att detta yrkande inte har fått bredare förankring i utskottet. Genom en uppslutning i kammaren kring reservationen skulle detta berättigade krav kunna tillgodoses.

Herr talman! Det ser ut som om tidtabellen för dagens förhandlingar kommer att förskjutas avsevärt, och jag föreställer mig därför att både talmannen och kammaren sätter värde på om talarna inte upprepar det som redan står att läsa i trycket utan inskränker sig till några korta kommentarer. Jag skall försöka för min del att göra så. Av de tolv reservationer som finns fogade till betänkandet utöver ett särskilt yttrande kan man få intrycket att meningsmotsättningarna inom utskottet har varit mycket stora, men så har faktiskt inte varit fallet. Tre av reservationerna liksom det särskilda yttrandet kommer från vpk och hävdar synpunkter som är utmärkande för det partiet. Det återstår sedan nio reservationer som borgerliga representanter i utskottet har undertecknat i olika kombinationer. Ett par av dem rör procedurfrågor, t.ex. vem som skall äga talerätt, andra rör sig om organisatoriska frågor. Fru Oskarsson har varit inne på båda de ämnena. För mig återstår att påpeka att reservationen 3, undertecknad av moderata ledamöter av utskottet, ligger mycket nära reservationen 2, som fru Oskarsson har yrkat bifall till.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 Att inte vi på moderat håll har fått stöd för tankegångarna i reservationen 5 finner jag förvånande, på samma sätt som fru Oskarsson nyss uttalade sin förvåning över att ett centerpartiförslag inte följts upp från andra partiers sida.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 Både centerpartiet och vi moderater ställer oss, som fru Oskarsson sade för sitt partis räkning nyss, skeptiska till den personunion som föreslagits mellan uppgiften att vara chef för konsumentverket och uppgiften att vara konsumentombudsman. Propositionens idé har förts fram först efter det att de olika förslagen hade varit ute till remissbehandling och har alltså inte kunnat kommenteras av sakkunniga instanser. På moderat håll vill vi ge tillfälle till ett samrådsförfarande och avstyrker, som vi säger, i dagens läge propositionens organisationsförslag. Detta sker i reservationen 8, till vilken jag också ber att få yrka bifall. Slutligen har vi reservationen 12. Den innebär ett varningens ord. Alla är vi naturligtvis medvetna om att information är en god sak och att tillsyn av att informationen är korrekt också är en god sak. Men konsumentens valmöjligheter får inte beskäras för hårt genom att myndigheter tar på sig att dra slutsatserna av innehållsdeklarationerna och bygga ut dem till bruksinriktade varudeklarationer. Vart en sådan utveckling kan leda, är det skäl att söka skaffa sig en uppfattning om. Till yrkandet i reservation 12 ber jag att få yrka bifall.

Herr talman! Vid skilda tillfällen har folkpartiet i riksdagen föreslagit obligatorisk varudeklaration, en särskild lag om produktsäkerhet samt regler för mer informativ reklam. Syftet med dessa förslag har varit dels att ge konsumenterna mer saklig och lättillgänglig information som underlag för deras beslut, dels att understryka att det är konsumenterna själva som skall bestämma vad de vill köpa och hur de vill disponera sina pengar för olika ändamål. Vi hälsar nu med tillfredsställelse de vidgade möjligheter som förslaget om marknadsföringslag ger att i konsumentpolitiskt intresse påverka företagens produktutformning och den information som företagen lämnar om sina produkter. I första hand skall självfallet den frivilliga vägen beträdas och tvingande åtgärder tillgripas endast då inga andra medel står att finna. Även om sålunda förslaget i stort kan accepteras har vi i en folkpartimotion 67 av fru Frenkel och herr Jonsson i Alingsås framfört syn Marknadsförings punkter av främst organisatorisk och behandlingsmässig natur och i anslutning härtill lagt några ändringsförslag. Även i denna del har vi anledning att med tillfredsställelse konstatera att utskottets majoritet på några, som vi anser, väsentliga punkter biträtt våra intentioner och förslag. Detta gäller i första hand frågan om inrättande av en särskild KO-enhet inom konsumentverket.

Utrymmet för tveksamhet har med andra ord kraftigt reducerats. Kvar står emellertid att i undantagsfallen måste även framdeles resningsinstitutet tillgripas för att rättelse skall kunna ernås. Det är klart otillfredsställande. Egentligen sätter Jörn Svensson i sitt särskilda yttrande fingret på den ömma punkten, då han pekar på att behörighetsproblemet borde komma in som en första, klart avgränsad punkt då marknadsdomstolen går till huvudförhandling, på samma sätt som kan ske vid förhandling inför allmän domstol enligt rättegångsbalkens 10 kap. 17 §. En motsvarande bestämmelse saknas som vi vet i marknadsdomstolslagen. Jag har personligen stor sympati för att man prövar möjligheten att införa en dylik behörighetsregel även på det nu behandlade domstolsområdet, men jag inser, herr talman, samtidigt att det inte kan låta sig göras i detta sammanhang. Det är också klart att man inte helt kan avgränsa behörighetsproblemet från en bedömning av de materiella omständigheterna i fallet. I avbidan på att behörighetsfrågan kan aktualiseras på annat sätt anser jag det klart otillfredsställande att en så extraordinär åtgärd som resning skall vara det enda korrektivet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 6, innebärande att förslag utarbetas av regeringen i syfte att öppna en möjlighet att fullfölja ett i marknadsdomstolen anhängiggjort ärende till högsta domstolen i de fall tryckfrihetsrättsliga principer är berörda.

Helt kort och gott hävdar utskottet: ”Bestämmelserna om informationsåläggande och om förbud mot skadliga och otjänliga varor motiveras uteslutande av konsumenternas intressen.” Därför skulle enligt utskottsmajoriteten intet skäl föreligga för en utvidgning av talerätten till näringsidkarna. Men som motionärerna framhållit måste det ligga ett stort värde däruti — det framhölls också av fru Oskarsson tidigare — att även näringsidkare, i omtanke om branschens anseende och i självsanerande syfte, därmed också tillgodoseende konsumentintressena, får en möjlighet att för marknadsdomstolen anmäla ett otillfredsställande förhållande. Jag menar alltså att det finns ett klart konsumentintresse av att näringsidkare ges möjlighet till subsidiär talerätt. Jag har svårt att se några nackdelar av ett sådant system. Kan man möjligen hysa farhågor för att en sådan utvidgning på något sätt skulle kunna tänkas utnyttjas i konkurrensbegränsande syfte? Tanken är långsökt och jag kan, som sagt, inte se annat än möjligen en mycket snäv uppfattning om vad som i det här hänseendet skulle kunna anses vara ett konsumentintresse. Jag ber alltså, herr talman, att i denna del få yrka bifall till reservationen 2 Då det slutligen på reservationssidan gäller frågan om sammansättningen av konsumentverkets styrelse kan jag i och för sig inse lämpligheten av att spörsmålet närmare utreds av den s.k. organisationskommittén. Å andra sidan skulle det redan nu vara av visst värde med en riksdagens viljeyttring med avseende på styrelsens storlek och sammansättning, utan att man därmed specialdestinerar alla platserna. Så långt borde man kunna sträcka sig att man förordar en utökning av ledamotsantalet och att man uttalar att en representant för handelns intressen i varje fall borde beredas plats i styrelsen. I det syftet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 10. Sammanfattningsvis: De gjorda reservationerna reducerar verkligen inte vår allmänna tillfredsställelse med förslaget i övrigt. Vi konstaterar att folkpartiets motionskrav i betydande utsträckning på det ena eller andra sättet tillgodosetts. Det gäller, som jag inledningsvis nämnde, i första hand inrättandet av den särskilda KO-enheten inom verket; därmed överför man från den gamla ordningen KO-ämbetets godwill och den rättssäkerhetsgaranti som låg och ligger i enhetens självständighet. Det gäller också tillmötesgåendet i skrivningen om förutsättningarna för ingripande mot otjänliga varor, innebärande att otjänligheten skall vara otvetydigt belagd, och det gäller förbättringen av varudeklarationssystemet. Därmed ber jag, herr talman, att med undantag för de frågor, i vilka jag uttryckligen har reserverat mig, få yrka bifall till utskottsförslaget. Marknadsförings

Herr talman! Först vill jag vända mig till herr Regnéll, som säger att vpk:s reservationer är utmärkande för det partiet. Ja, skillnaden är den att vpk företräder konsumenterna medan herr Regnélls parti tar ställning för näringslivets intressen. Vpk är i stort överens om de förslag som framställts i propositionen 1975/76:34 i anslutning till marknadsföringslagen. Förslaget innebär utan tvivel ett steg i rätt riktning, som medför ökade möjligheter för konsumenterna till information och kontroll över inköpta varor. Men jag och några medmotionärer har ändå i motionen 68 till detta betänkande gjort vissa randanmärkningar och förslag till en skärpning av lagen. Som en första anmärkning tycker vi att det är svårt att förstå att departementet och sedan även utskottets majoritet är så försiktiga i sina skrivningar på områden som för konsumenterna har en avgörande betydelse, om de verkligen skall kunna föra talan mot producenter och företag. Här behövs enligt vår mening en skärpning i lagtexten så att det klart framgår vilken rätt jag som konsument har. Första frågan gäller tilläggs och kombinationserbjudanden. Finansminister Sträng sade i debatten om den ekonomiska politiken i går att han ansåg konsumenterna så medvetna att de inte köper prylar som de inte vill ha. Men är det så verkligheten ser ut? Jag är ganska övertygad om att i varje hushåll finns prylar och apparater av olika slag, köpta i hastigt mod under påverkan av reklam eller fingerfärdiga demonstratriser. Prylar som aldrig kommer till användning därför att de inte fungerar i ett vanligt hushåll. Det kan vara just tilläggs eller kombinationserbjudanden. För konsumenten har ett sådant erbjudande inget som helst värde. Men hur skall det kunna bevisas? Varorna kan i det här fallet ha ett alldeles uppenbart samband. Säkert har konsumentombudsmannen haft många exempel på svårigheter att komma till rätta med bedömningar av det här slaget, svårigheter som ligger till grund för KO:s förslag till skärpning av lagtexten i den delen. Jag vet inte vad handelsministern menar med att tillräcklig praxis inte föreligger för en förändring i den bestämmelsen. För oss är det klart, vilket vi också sagt i motionen, att det inte finns någon anledning att vid inköp av en vara också köpa en tilläggsvara, även om det sker till ett tillfälligt lägre pris. Det blir slutligen alltid konsumenterna som får betala alla tillfällighetspriser. Därför har vi också föreslagit, i likhet med KO, att den något luddiga texten i regeringens förslag utgår. Jag vet inte för vilken gång i ordningen vi tagit upp frågan om reklamen. Det finns två olika uppfattningar om vilket syfte reklamen har i vårt samhälle. Vad producenter och företag har för uppfattning klargörs inte minst i dessa dagar. Den stora köprushens tid är månaden före jul. En del branscher har 70 96 av sin årsomsättning koncentrerad till denna månad. Det finns inga sakliga skäl för människor att köpa just då. Jul köpen är ett tecken på att köpare drivs av en rad andra motiv än de rationella behoven. Reklam och marknadsföring har en stor påverkan. Vi köper nu, trots att vi vet att vi kan köpa en stor del av samma varor till ett lägre pris och under lugnare förhållanden de första månaderna på året. Helger, Fars och Mors dagar används i kommersiellt syfte för en ökad köpaktivitet. Vårt parti kan bara godkänna den reklam och marknadsföring som har till syfte att ge konsumenten information om en varas funktion och användbarhet. KO har föreslagit att marknadsföringslagen skall kompletteras med en bestämmelse som gör det möjligt att ålägga näringsidkare att beriktiga vilseledande uppgifter i marknadsföringen genom s.k. beriktigandereklam. Även reklamutredningen har varit inne på samma fråga. Vi tycker det borde vara en självklar rättighet för konsumenten att kräva att vilseledande reklam dementeras. Vi tror inte i likhet med handelsministern att de nya reglerna om produktinformation undanröjer några av de skadeverkningar, och jag till tillägga onödiga utgifter, som åsamkas genom ovederhäftig reklam. Så länge vi har ett system där all produktion är inriktad på vinst och profit uppfylls inte förutsättningen att konsumenternas behov frivilligt sätts i förgrunden av näringsliv och företag. Lagstiftning är därför nödvändig. Att vi i detta sammanhang tagit upp den lokala konsumentverksamheten beror på att inga lagar eller avtal är tillräckliga om de inte når ut till den som skall skyddas av lagtexten. Det hjälper inte att ha en aldrig så väl fungerande central organisation. Den kan i alla fall bara ta hand om de mer principiella problemen, som naturligtvis inte är oväsentliga. Jag vill här gärna ge konsumentombudsmannens insatser på detta område ett erkännande. Redan den utredning som låg till grund för proposition 1972:33 kände behovet och tänkte sig en utbyggnad av den samhälleliga konsumentverksamheten över hela landet; lokala konsumentnämnder skulle tillsättas inom kommunerna. Så har inte skett i någon större utsträckning. Konsumentverksamhet är inte något som kommunerna prioriterar i budgetbehandlingen. Därför missas mycket av upplysning och information då det gäller vardagskonsumtionen, som är den viktigaste när det är svårt att få hushållskassan att räcka till. En information skulle påtagligt kunna förbättra många familjers och enskildas levnadsstandard. Alla utredningar, all statistik och erfarenhet på detta område visar att des.k. resurssvaga, som bäst behöver stöd och information, är mindre mottagliga och inte nås av personliga råd. Resurssvag är inte bara den som är fattig; det är också den som inte har tid eller förmåga att reda på hur man gör de förnuftigaste inköpen. Resurssvaga är alla de som av olika anledningar inte rätt kan förstå eller tolka varudeklarationer, testresultat och jämförelsepriser eller inte kan värja sig mot den reklam och marknadsföring som vi ständigt överöses med. Det är detta man behöver hjälp med ute på fältet, en hjälp som bara kan ges lokalt. Marknadsförings Mearknadsförings Stockholms hemkonsulenter, som bl.a. svarar för den lokala verksamheten i Stockholm, säger att de under verksamhetsåret 1974 gav sådana personliga råd till konsumenter per telefon 20 905 gånger och vid besök 35 348 gånger. De säger vidare att den personliga rådgivningen säkert kommer att bli ännu mer omfattande när de får sina nya lokaler i ett av höghusen i Hötorgscity. En av de kommunala konsumentsekreterare som tjänstgör på deltid i en av Stockholms förortskommuner säger sig inte räcka till för det behov som finns, särskilt när det gäller den personliga rådgivningen. Hon säger att hon upplever det som ett svek från regeringen att inte lagstifta och inte ge ekonomiskt stöd till denna verksamhet. Vi stöder hennes uppfattning. Staten måste ta ett större ansvar på det här området.

Herr talman! Herr Regnéll uttryckte i sitt anförande förhoppningen att de som tänkte delta i den fortsatta debatten skulle begränsa sig och inte upprepa vad som står i utskottets handlingar. Jag har faktiskt funderat på om jag inte skulle följa herr Regnélls rekommendation, med tanke på den förskjutning som skedde i den tidigare debatten. Å andra sidan har jag sett att mina föregångare här i talarstolen inte har begränsat sig tidsmässigt. Jag beklagar att jag alltså inte kan följa herr Regnélls rekommendation. Jag kommer också självfallet att upprepa något av vad som står i det material som vi har arbetat med — det skulle ju vara märkligt om jag inte gjorde det. Vi har i Sverige sedan länge haft ett system med en ganska vidsträckt näringsfrihet, konkurrensfrihet och avtalsfrihet. För att detta system skall kunna fungera tillfredsställande krävs att företagarna inte utnyttjar sin handlingsfrihet på ett sätt som är till skada för konsumenterna. I dag råder väl inga delade meningar bland vare sig konsumenter eller näringsidkare om det angelägna i att även motverka missbruk. Vi vet också att såväl näringslivets egna organisationer som olika konsumentorganisationer deltar aktivt i detta arbete. Men ändå är det klart att huvudansvaret för att näringsverksamheten bedrivs i former som inte strider mot konsumenternas intressen skall ligga på det allmänna.

Med stöd av marknadsföringslagen kan näringsidkare som vidtar en marknadsföringsåtgärd som är otillbörlig mot konsumenterna eller mot annan näringsidkare förbjudas att fortsätta med sådan hantering. Detta förbud meddelas av marknadsdomstolen på talan av konsumentombudsmannen. Jag tycker att det är glädjande att flertalet av dessa ärenden har kunnat klaras upp genom frivilliga utfästelser från näringsidkarnas sida. En kort kommentar till vad fru Nordlander var inne på i sitt anförande. Hon framställde det som om vi levde i ett samhälle där näringsidkarna då de saluför sina produkter närmast är ute för att försöka vilseleda människorna. Den inställningen har inte jag. De flesta är seriösa näringsidkare och ger en i alla avseenden godtagbar information. Konsumentverket har till uppgift att bl.a. försöka påverka producenter, distributörer och marknadsförare att anpassa sin verksamhet efter konsumenternas behov, att främja en produktutveckling som främst tjänar konsumenternas intressen och att verka för att informationen blir ändamålsenlig, bl.a. genom att uppmuntra användning av varudeklaration. I propositionen 1972:33 om inrättande av konsumentverket framhölls att det var naturligt att i första hand försöka åstadkomma resultat genom ett frivilligt samarbete med producenterna i obundna former. Först om det visade sig omöjligt att på detta sätt tillvarata väsentliga konsumentintressen skulle andra former övervägas. Propositionen 1975/76:34 med förslag till marknadsföringslag innebär nu bl.a. att näringsidkare skall kunna åläggas att lämna information om produkter som han marknadsför och som har särskild betydelse från konsumentsynpunkt, liksom om försäljning och uthyrning av varor, som på grund av sina egenskaper kan förbjudas. Såväl åläggande att lämna information som förbud mot försäljning eller uthyrning skall meddelas av marknadsdomstolen på talan av konsumentombudsmannen. Herr talman! Det är på grundval av fyra olika förslag — från varudeklarationsutredningen, reklamutredningen, konsumentombudsmannen och konsumentverket — som det nu föreslås en utvidgning av den lagstiftning som ligger till grund för producentpåverkande åtgärder. I fortsättningen blir det således möjligt att med stöd av en generalklausul ålägga näringsidkare att lämna sådan produktinformation som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Vidare blir det i fortsättningen möjligt att med stöd av generalklausul förbjuda näringsidkare att saluhålia eller hyra ut varor som på grund av sina egenskaper medför särskild risk för skada på person eller egendom eller varor som är uppenbart otjänliga för sitt huvudsakliga ändamål. Lagstiftningen bygger på förutsättningen att resultat i allmänhet skall kunna åstadkommas genom frivilliga överenskommelser och utfärdade riktlinjer. Möjligheten att vidta tvingande åtgärder skall vara ett komplement till denna verksamhet. Jag vill alldeles särskilt understryka att Marknadsförings denna lagstiftning bygger först och främst på frivilligheten — genom frivilliga överenskommelser i samarbete skall man nå det mål man här har. Jag vill gärna uttala den förhoppningen att det i fortsättningen kommer att bli som hittills — att man skall få möta ett seriöst intresse från näringsidkarna på den här punkten. Jag har stora förhoppningar om att detta kommeratt bli fallet. I propositionen tar man upp den viktiga frågan om gränsdragningen mellan KO-ämbetet och konsumentverket. Man kan konstatera att gränsen i dag är tämligen oklar. Den torde bli ännu oklarare genom den föreslagna lagen. Därför föreslås, som fru Oskarsson talade om, nu att de båda myndigheterna förs samman till en organisation, benämnd konsumentverket. Chefen för det skall vara konsumentombudsmannen. Jag vill gärna erkänna att det varit glädjande att se att denna konsumentpolitiska proposition har fått ett mycket positivt mottagande — även från kommunisterna, vilket fru Nordlander tidigare har påpekat. Förslagen i motionerna, av vilka de flesta återfinns som reservationer, gäller till stor del endast detaljändringar i eller tillägg till lagstiftningen. Övriga yrkanden gäller i huvudsak organisatoriska frågor. Jag vill nu gå över till att något kommentera dessa reservationer. I reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande 1975/76:14, som är undertecknad av vpk-representanten i utskottet, tillstyrks det i motionen 68 framställda yrkandet om skärpta regler rörande tilläggs och kombinationserbjudanden. Jag vill säga till fru Nordlander att även utskottsmajoriteten delar den meningen att varor och tjänster skall marknadsföras på ett sådant sätt, att konsumenterna skall kunna göra sina inköp på så rationella grunder som möjligt. Ett flertal remissinstanser har sagt att den av lagstiftaren eftersträvade saneringen på området torde kunna ske med stöd av marknadsföringslagen i dess nuvarande lydelse. Just nu föreligger det inga skäl som talar för en längre gående sanering. Detta är också en uppfattning utskottet delar. Vi tycker dessutom att vi är i gott sällskap när vi har departementschefen bakom oss. Jag kommer sedan över till reservationerna 2 och 3. Här kan man först konstatera att det föreligger borgerliga motioner med förslag om vidgning av den sekundära talerätten för näringsidkare. Vidare vill jag erinra om att lagen om otillbörlig marknadsföring innehåller regler om sekundär talerätt. Det är nämligen på det sättet att om KO beslutar att inte föra ett ärende vidare till marknadsdomstolen, får sammanslutning av konsumenter och löntagare eller näringsidkare föra ärendet till domstolen.

sentanter i utskottet yrkar man på ytterligare en vidgning av talerätten till att gälla inte bara för sammanslutning av näringsidkare utan också för enskild näringsidkare. Utskottsmajoriteten har den bestämda uppfattningen att reservanternas förslag i stor utsträckning strider — jag hävdar det — mot själva grundtanken i propositionen, nämligen att på ett tillfredsställande sätt tillvarata konsumenternas intressen. Vid en fortsatt debatt i fråga skall jag ta mig friheten att läsa upp den första paragrafen i marknadsföringslagen, där målsättningen är fastslagen. I reservationen 4 av vpk:s representant i utskottet föreslås att marknadsföringslagen kompletteras med bestämmelser om beriktigandereklam. I reservationen förs fram ett yrkande av fru Nordlander, som hon tidigare pläderat för. Utskottsmajoriteten räknar med att frågan om beriktigandereklam kommer att diskuteras i samband med beredningen av massmedieutredningens grundlagsförslag. Jag tror, fru Nordlander, att den nya konsumentpolitik som vi nu kommer att föreslå skall medverka till att vi får möjligheter att undanröja åtskilliga av de problem som fru Nordlander här har aktualiserat. I reservationen 5 har moderata samlingspartiets företrädare föreslagit att den organisationskommitté som skall utarbeta förslag till konsumentverkets organisation även skall pröva hur näringsidkares intressen, vid anmälan till konsumentombudmannen, skall skyddas. Vi framhåller i betänkandet att vi anser att detta är ett allmänt problem vid rättstilllämpningen. Det gäller alltså inte bara just sådana situationer som uppkommer i detta sammanhang. Det är också en pressetisk fråga. Vi tycker inte att vi kan medverka till någon lösning inom ramen för marknadsföringslagen. Herr Nyquist har tidigare i sitt anförande här framhållit att det har hänt någonting på detta område som gör att själva rättsläget som sådant har klarlagts. Vad jag då hänvisar till är naturligtvis det beslut som högsta domstolen i november i år fattade. Dessutom har massmedieutredningen behandlat den aktuella gränsdragningsfrågan på ett klargörande sätt och även angivit mycket starka begränsningar för ingripanden. Det är alltså mot denna bakgrund som utskottet anser att riskerna för att den berörda gränsdragningsfrågan skall komma att vålla problem har väsentligt minskat.

Utskottet har vidare den åsikten att chefen för den sammanslagna organisationen skall vara konsumentombudsmannen och att han självfallet samtidigt skall bära ansvaret för uppgiften att föra talan inför marknadsdomstolen. Här kan man säga att det har blivit en kompromiss, där utskottsmajoriteten stöder förslaget i den motion som jag tidigare har talat om och som handlar om att inrätta en särskild KO-enhet inom konsumentverket. Herr Regnéll påpekade tidigare att det inte var riktigt att göra en sådan sammanslagning, eftersom denna fråga inte hade varit ute på remiss hos sakkunnigt folk — så uppfattade jag det. Jag har naturligtvis följt vad de som är engagerade inom detaljhandeln har att säga i frågan. Det är ju mer än några andra dessa som är sakkunniga beträffande själva problematiken. I tidningen Köpmannen sägs det bl.a.: ”Regeringens beslut att slå samman Konsumentombudsmannen och Konsumentverket till ett enda verk under nuvarande KO:s Sven Heurgren, ledning har uppenbara fördelar.

Utskottet har den meningen att frågan om styrelsens sammansättning klart hör ihop med organisationsfrågorna, som riksdagen skall behandla till våren. Det finns därför ingen anledning att i dag göra något uttalande i den frågan. Sedan kommer jag över till reservation 11, som fru Nordlander tidigare har talat om. Den bygger på motion 1975/76:68, där det föreslås att den lokala konsumentverksamheten skall utvärderas och vidare att initiativ skall tas i syfte att påskynda bildandet av lokala konsumentkommittéer. Jag är ganska övertygad om att det inte råder några delade meningar om att den lokala konsumentpolitiska verksamheten är en grundläggande förutsättning för konsumentpolitiken som helhet. Men jag vill ändå erinra fru Nordlander om att riksdagen den 14 maj i år — alltså för knappt sju månader sedan —- antog riktlinjerna för den lokala konsumentpolitiken. I vetskap om att konsumentverket mycket aktivt följer utvecklingen och på alla sätt stöder kommunernas arbete inom den lokala konsumentpolitiken, bl.a. genom rådgivning, information och utbildning, anser vi inom utskottsmajoriteten att det bör gå betydligt längre tid innan man kan företa någon utvärdering. Och i sak är ju situationen den, fru Nordlander, att i och med det beslut som fattades i maj månad överlämnade riksdagen ansvaret till kommunerna för att bygga ut den lokala konsumentpolitiken. Jag är säker på att det ansvar som kommunerna här har påtagit sig kommer de också att förvalta på ett riktigt sätt. Slutligen vill jag ta upp frågan om det kommande varudeklarationssystemet, som behandlas i reservation 12 och som herr Regnéll tidigare har berört. Det gäller här i första hand frågan om principer och riktlinjer för VDN arbete. Genom den nya lagstiftningen får VDN och märkning med säkerhet en delvis ny roll. Utskottet delar handelsministerns uppfattning att ansvaret för produktutveckling och produktinformation först och främst måste åvila företagen själva. Det kan knappast heller vara möjligt eller lämpligt att inom överskådlig framtid ta fram riktlinjer för alla de produktområden där konsumentsynpunkter erfordras. Men självfallet förutsätter utskottet att konsumentverket fortsätter med sitt arbete att förbättra varudeklarationssystemet och att regeringen fortlöpande följer arbetet på detta område. Herr talman!

Herr talman! Herr Blomkvist säger att näringslivet inte är ute för att lura människor och det gäller kanske bokstavligen. Men näringslivet gör i alla fall väldigt stora ansträngningar för att lura människor att köpa saker som de inte behöver. TCO ger i sitt familjepolitiska program en verklighetsbeskrivning av konsumentpolitiken. Man säger bl.a.: ”Konsumentens resurser av pengar, kunskaper, krafter och tid är alla mycket knappa och kräver god hushållning. Konsumenter och företag är styrkemässigt således mycket ojämlika. Företagen blir allt större ekonomiska enheter, ofta med multinationell räckvidd. Den enskilde konsumenten är en anonym person, vitt skild från kunden i kvartersbutiken. Marknadsförings Företaget besitter stora kunskaper i form av tekniker, marknadsförare, reklamfolk, jurister, ekonomer m fl. Medan företaget kan utnyttja stordriftens fördelar, arbetar hushållen i en extrem smådriftsform.” Det är en riktig beskrivning.

Vpk vill gärna medverka till ökad facklig aktivitet för dessa krav. Till sist: Jag delar inte herr Blomkvists optimism i fråga om näringslivets villighet att sätta konsumenten i centrum. Men om herr Blomkvists optimism inte visar sig vara befogad, så hoppas jag att vi gemensamt kan komma tillbaka med skärpta krav i den riktning som vpk har föreslagit.
Herr talman! Herr Blomkvist talade om reservationen 2 vid betänkandet nr 14 och sade att han ville läsa upp 1 § i marknadsföringslagen. Jag är väl medveten om vad den paragrafen säger. Men jag kan inte se annat än att den möjlighet som vi i denna reservation vill ge sammanslutning av näringsidkare kommer att gynna konsumenterna. Det är meningen att detta skall vara något som man skall kunna använda näringsidkare emellan, utan det skall kunna ges möjligheter för branscher att inom sina områden verka för en sanering där sådan behövs, och denna sanering skall då kunna gynna konsumenterna. När det gäller reservationen 7 vill jag säga att vi har ingen annan uppfattning än herr Blomkvist i fråga om sammanslagningen av KO och konsumentverket. Men vi tycker att de synpunkter som vi har fört fram i reservationerna 7 och 9 skulle, som en viljeyttring från riksdagen, skickas med till de sakkunniga som skall se på dessa frågor och lägga fram förslag till våren.
Herr talman!

Men jag har full vetskap om att det finns företagare som inte har det ansvaret, och det är ju därför, fru Nordlander, som vi nu har fått förslag till den nya marknadsföringslagen. Erfarenheterna har visat att det ändå på vissa punkter måhända krävs ytterligare insatser för att ge dessa näringsidkare besked om att de får ändra sin marknadsföring och sin produktutveckling. Jag har alltså ganska stora förhoppningar om att den största delen av näringsidkarna, om de kommer i en sådan situation, genom frivilliga överenskommelser skall nå fram till ett sådant resultat som de konsumentpolitiska myndigheterna, som handlägger dessa ärenden, vill åstadkomma. Jag är övertygad om att jag och fru Nordlander, ifall det skulle visa sig att de föreslagna åtgärderna inte skulle ge resultat, har gemensamma intressen att åstadkomma förbättringar. Jag måste säga till fru Oskarsson att lagens syfte är ändå att tillgodose konsumentintressen.

Det är därför som vi har fått denna lagstiftning.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 14 tyder på att beslutet om marknadsföringslagen senare i dag kommer att fattas under stor uppslutning. Det är glädjande, och det befriar väl också mig från att gå djupare in i ämnet. Vad som finns att säga har ju på ett utmärkt sätt utvecklats av herr Blomkvist och andra. Jag vill bara göra ett par allmänna reflexioner, eftersom det ändå rör sig om en rätt betydelsefull proposition. Låt mig först säga att vi har två huvudsyften med propositionen om marknadsföringslag. Det ena är att få till stånd en lagstiftning som ger möjlighet att skaffa fram bättre produkter och mer information om produkterna i reklamen. Det andra syftet är att skapa en sammanhållen och effektiv organisation som kan hantera den nya lagstiftningen. Trots att det inte ens har förflutit tre år sedan konsumentverket startade sin verksamhet vågar vi nu ta steget att förändra organisationen. Vi gör det i medvetande om att verkets organisation, trots den korta tiden, nu har nått en sådan stabilitet och styrka att man kommer att klara organisationsförändringen. De olika verksamheter som konsumentverket övertog från sina föregångare har på ett smidigt sätt kunnat sammanfogas i en enhetlig organisation. Verket har tagit upp nya verksamhetsfält och utvecklat sitt revir över huvud taget. Resultat har verket kunnat åstadkomma, trots att man varit tvungen att arbeta enbart med frivilliga överenskommelser med näringslivet. Vid alla jämförelser mellan konsumentombudsmannen och verket skall man ha klart för sig, att konsumentombudsmannen visserligen har haft mycket små resurser, men han har haft en effektiv lagstiftning att använda som instrument. Verket har haft litet större personalresurser men har fått utreda och sedan söka sig fram på den frivilliga Marknadsförings överenskommelsens väg utan att ha tillgång till det instrument som en lag kan utgöra. De resultat som verket har nått grundar sig på en omfattande kunskap om konsumenters och hushålls förhållanden och om marknadens utbud. Där verket riktar sig till konsumenter med viss information eller försöker påverka producentsidan i någon viss riktning är syftet ofta att nå en mera långsiktig effekt beträffande något väsentligt konsumentproblem. Det ligger i sakens natur att effekterna av detta arbete, där fogandet av den ena lilla biten till den andra skall skapa en helhet, är svåra att mäta. Nu kommer vi alltså att föra samman verket och KO i en gemensam organisation, och den nya organisationen skall i princip ha samma fördel som KO hittills har haft, att också kunna utnyttja en lag som är skapad för verkets uppgifter. Om verket inte kan åstadkomma frivilliga uppgörelser på producentsidan skall verket i sista hand kunna utnyttja marknadsdomstolens möjligheter att agera och framtvinga viss information i reklam och annat eller förbjuda särskilt olämpliga produkter. Med de erfarenheter vi har från såväl KO som verket tror jag att det nya systemet skall kunna fungera hyggligt. Om propositionen vill jag också i mer allmänna termer säga, att vad vi nu gör är ett led i vår strävan att finna former för ett större konsumentinflytande när det gäller produktutformningen och utbudet av produkter. I det större perspektivet är dagens beslut naturligtvis bara ett steg på vägen. Man kanske kan uttrycka det så, att med hjälp av de institutioner vi nu konsoliderar, bygger ut och förstärker skall vi försöka få ett bättre grepp om problemen. Det är säkert önskvärt att vi så småningom kan nå fram till större insyn och öppenhet i företagens marknads och produktplanering. Jag tror att den nya marknadsföringslagen på många sätt kommer att förändra förutsättningarna för det konsumentpolitiska arbetet. Vi lägger nu en organisatorisk grund av helt annan styrka än den vi hade tidigare. I framtiden blir det delvis andra problem som kommer att möta oss. I propositionen antyder vi t.ex. att vi är beredda att ingripa mot en så svårbedömbar företeelse som överdrivet bruk av reklam. Frågan ligger dock naturligtvis för riksdagens del ett bra stycke fram i tiden. Vi måste först utreda denna svåra fråga. Debatten om konsumentpolitiken kommer att fortsätta, och våra instrument kommer att successivt förbättras. Det avgörande för framgång är då att vi når de enskilda konsumenterna med vårt budskap och att deras problem tas upp i det centrala arbetet. Utan en nära kontakt med enskilda konsumenter föreligger det alltid risk för att konsumentpolitiken övergår till något slags teori och seminarieövningar, och då når vi aldrig ut till de egentliga adressaterna. Vi får akta oss för att hamna i den situationen. Herr talman! Det konsumentpolitiska arbete som vi har bedrivit sedan början av 1970-talet är egentligen ett praktexempel på reformismens idé omsatt i praktiskt-politiskt vardagsarbete. Det är inte särskilt glansfulla reformer vi kommer med, men den ena byggstenen läggs till den andra. Det kräver tålamod. Men det är också många fördelar med att reformer på det sättet byggs upp bit för bit. Då kan man lyckas med att förankra dem i en bred opinion och utforma reformerna så att förhandlingar om samverkan mellan olika intressen blir möjliga. Då kan också samhällsbyggandet bli solitt. Om något är utmärkande för vad vi gör på det konsumentpolitiska fältet, så är det att vi tar ett steg i taget och att varje nytt steg bygger på erfarenheterna från tidigare reformer. Likaså är det utmärkande att vi medvetet strävar efter att få en fast förankring av reformerna. Vi föredrar, så långt detta är möjligt, förhandlingar och samverkan framför lagens tvång. Lagen behövs för att ge myndigheterna auktoritet, men vi är vida mer förtjusta i överenskommelser än i detaljregleringar av olika slag. Med den arbetsmetodiken skall vi nu fortsätta att försöka stärka konsumenternas ställning gentemot producenter och säljare och att göra konsumenterna sinsemellan mer jämbördiga.

Herr talman! I motionen 1975:625, som väcktes av herr Karlsson i Huskvarna och mig under den allmänna motionstiden i år, berör vi marknadsföringslagens tillämpningsområde. Den motionen behandlas i det nu förevarande betänkande, nr 14. Vi vill ha ett undantag för organisationer som bedriver en socialpolitisk verksamhet på området där samhället inte tar sitt fulla ansvar. De organisationer vi syftar på är bl.a. DHR och Röda korset. Det gäller organisationer som är skattebefriade enligt förordningen om gåvoskatt. Genom prövningen enligt skattelagstiftningen får samhället en betryggande säkerhet för att det är seriösa organisationer och för att insamlade medel används på ett riktigt sätt. Sådana organisationer måste naturligtvis när det gäller insamlingens uppläggning följa den praxis som finns till skydd för konsumenter. Utskottet har ägnat motionen ett stort intresse — det vet jag — och utskottet ger en mycket värdefull anvisning beträffande lagens tillämpningsområde. Man säger att utskottet har ”förståelse för att det kan synas främmande för en ideell organisation att få sin insamlingsverksamhet angripen med stöd av en marknadsföringslag. Det säger sig emellertid självt att marknadsföringslagen endast i speciella fall kan åberopas mot åtgärder som vidtas inom ramen för sådan verksamhet. Som instrument för en allmän kontroll över offentliga insamlingar är varken den nuvarande eller den i propositionen föreslagna marknadsföringslagen ägnad.” Det utskottet här säger är en bra vägledning för framtiden. Samhället bör ha andra instrument för kontroll över insamlingar än marknadsföringslagen. Jag anser att staten bör utfärda anvisningar för hur insamlingar skall bedrivas, vilka organisationer som får bedriva insamlingar samt för vilka ändamål det får ske. Marknadsförings Marknadsförings Jag har tidigare kritiserat samhället för att man överlåtit åt ett privat organ — Näringslivets granskningsnämnd — att svara för kontrollen av insamlingar. Jag vet att statsmakterna har uppmärksamheten riktad på detta, och jag hoppas att staten med det snaraste befriar Näringslivets granskningsnämnd från den uppgiften. Den kontroll som behövs på området bör samhället självt svara för. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets skrivning beträffande motionen 1975:625.

Herr talman! Förslaget till marknadsföringslag m.m. i propositionen 1975 76:54 är det positivt att man denna gång inte valt att gå detaljföreskrifternas väg utan sökt stärka konsumentens ställning genom att garantera upprätthållandet av vissa grundläggande krav när det gäller både informationen och produktens karaktär. Den dubbla handläggningen av ärenden som lagen bygger på genom att konsumentverket skall pröva möjligheterna till frivillig överenskommelse innan konsumentombudsmannen överväger att dra ärendet inför marknadsdomstolen garanterar att en noggrann prövning görs av ärendena, och det minskar dessutom risken för onödiga ingrepp i förhållandet mellan producent och konsument.

Vidare är det vår uppfattning att frivilliga överenskommelser mellan myndigheter och säljare-producenter många gånger är att föredra framför en tvunget detaljerad lagstiftning. I vissa frågor — exempelvis när det gäller säljarens ansvar för s.k. produktskador — krävs dock ytterligare regleringar av olika slag. Till sist vill jag i detta sammanhang understryka att konsumentpolitiska åtgärder inte ensidigt bör syfta till att stärka konsumentens ställning, utan de bör också ge producenterna ökad kunskap om konsumenternas situation och önskemål för att man på det sättet skall få det bästa samspelet i branschen. Med den här principkatalogen som bakgrund krävs det således inga avgörande invändningar av mig mot proposition nr 34. I två fall rör sig våra yrkanden i motion nr 54 endast om försök till ökad överensstämmelse och klarhet mellan marknadsföringslagen och konsumentköplagen.

Frågan är ju vilka grupper eller sammanslutningar som skall kunna göra en ansökan om förbud eller åläggande enligt marknadsföringslagens generalklausuler i fråga om otillbörlig marknadsföring, information och produktsäkerhet efter det att konsumentombudmannen avstått från att göra en sådan ansökan. Såsom det anförts i motionerna 54, 65 och 67 finns det — inte minst med tanke på resp. branschs vilja att ha gott anseende — ett naturligt intresse, motsvarande det i sammanslutningar av konsumenter och löntagare, även hos näringsidkare att åstadkomma ordentlig information och att förbjuda skadebringande varor. Det är märkligt att den här frågans behandling skall behöva få den typ av principrytteri som jag tycker att den har fått. För det andra behandlas frågan om sammanslagningen av konsumentombudsmannen och konsumentverket i vår motion 54. Propositionens syfte att komma till rätta med gränsdragningsproblem m.m. är vällovligt, men lösningen på problemen verkar minst sagt förhastad. Mycket tyder på att de fina svenska traditionerna med ombudsmän som skall företräda en på något sätt misshandlad part inför myndigheter, massmedia m.m. kan naggas i kanten med en organisationsmodell som innebär att befattningen som konsumentombudsman förenas med befattningen som chef för det utökade konsumentverket. Kompetenskonflikterna är uppenbara, då chefsfunktionen med utredande och opinionsbildande uppgifter skall innehas av samma person som också skall fungera som konsumenternas företrädare och åklagare inför marknadsdomstolen. Såsom det framhålls i motion 67 talar dessutom rättssäkerhetsskäl för att det inte bör vara samma person som i verksfunktion bedriver förhandlingar med näringsidkare och som sedan kan föra talan mot dessa inför marknadsdomstolen. Förutom dessa principiella invändningar och frågetecken när det gäller propositionens förslag i denna del måste det understrykas att det är en något märkvärdig väg som utskottsmajoritet och departementschef valt, då man vill att först skall riksdagen fatta beslut om det avgörande ställningstagandet i fråga om hur samordningen mellan KO och konsument Marknadsförings Marknadsförings verket skall ske och därefter starta en utredning om hurdan denna organisationsmodell skall vara. Det borde rimligtvis vara tvärtom: att riksdagen får ett vettigt beslutsunderlag, där olika alternativ är väl utredda och där man kan se konsekvenserna av de olika vägarna innan man tar det principiellt avgörande beslutet.

Herr talman! Med hänsyn till att kompetenskonflikterna inte är tillräckligt utredda eller belysta och att det måste vara fel att på så lösa grunder ta principiell ställning yrkar vi moderater avslag på propositionen i denna del. Den aviserade organisationskommittén, som skall ges i uppdrag att lämna förslag till framtida organisatorisk lösning, bör enligt vår mening lämnas frihet att förutsättningslöst utarbeta förslag till framtida organisationsform. Den tredje frågan som vi tar upp i vår motion gäller vår syn på varudeklarationssystemet, men eftersom fru Sundberg senare i debatten särskilt kommer att beröra denna, avser jag inte att kommentera reservationen 12. Till sist vill jag också kommentera frågan om allmänna reklamationsnämndens ställning. Vi har i motioner anfört att det i samband med den organisatoriska genomgång av KO och konsumentverket som nu företas bör prövas om inte allmänna reklamationsnämnden skall permanentas. Nämnden har arbetat i över sju år och har blivit ett begrepp i det dagliga konsumentpolitiska arbetet. Verksamheten, som är av både rådgivande och domstolsliknande karaktär, har vunnit respekt i breda lager, vilket inte minst framgår av det faktum att av nämnden givna rekommendationer i reklamationstvister följs till inte mindre än 85 96. Av dessa skäl har vi i motionen 54 framfört tanken på att allmänna reklamationsnämnden bör ombildas, så att den blir ett statligt, från konsumentverket fristående organ. Utskottets andefattiga motivering känns igen från tidigare år, då man nöjer sig med att hänvisa till att andra konsumentpolitiska aktiviteter måste avvaktas och att frågan om nämndens status därför bör skjutas på framtiden. Ser vi på andra åtgärder och förändringar inom det konsumentpolitiska arbetet, är det uppenbart att man inte alls kräver lika lång erfarenhet och lika många år bakom sig för att göra vettiga förändringar. Det finns all anledning att nu göra någonting åt allmänna reklamationsnämnden. Men eftersom vi moderater inte har funnit någon förankring i utskottet för vårt krav ämnar vi återkomma i denna fråga längre fram. Herr talman! Jag instämmer i herr Regnélls tidigare framställda yrkande.

Herr talman! Beträffande talerätten föreligger två reservationer. I utgångsläget, herr Danell, har moderata samlingspartiet och folkpartiet en uppfattning och centerpartiet en annan, och det är en väsentlig skillnad mellan dessa båda reservationer. Herr Danell pläderar för att talerätten inte skall gälla bara en sammanslutning inom näringslivet utan också en enskild näringsidkare. Centerpartiet däremot finner att det räcker med en sammanslutning. Från principiell synpunkt anser utskottsmajoriteten att talerätten inte skall vara tillämplig i något av dessa båda avseenden, eftersom det är konsumenterna som i detta fall skall ha talerätten. Det gäller ju produktutvecklingen. Också beträffande organisationen är moderata samlingspartiet ensamt om att hysa den uppfattningen att vi nu inte kan sammanslå de två verken. Det innebär att både folkpartiet och centerpartiet liksom vpk och socialdemokraterna hyser den uppfattningen att läget är sådant att det är motiverat att göra detta radikala ingrepp. Herr Danell har här framfört synpunkter, som skulle motivera att vi inte tog ställning till frågan utan uppdrog åt organisationskommittén att arbeta med den. I propositionen finns på s. 116 några synpunkter från departementschefen. Jag skall citera ett par meningar: ”Den hittillsvarande kopplingen mellan uppgiften att föra talan inför marknadsdomstolen och den bakomliggande utrednings och förhandlingsverksamheten innebär inte bara att KO därigenom förvärvar stor kunskap och insikt i de enskilda ärendena. Den ger dessutom KO en direkt kontakt med konsumenter och företag, som är nödvändig —---.” Det ligger rätt mycket i dessa synpunkter och det är motiverat att KO i detta fall blir verkschef.
Herr talman! Herr Blomkvist anser att det skulle vara en väsentlig skillnad mellan moderaternas uppfattning i reservation 3 och den uppfattning som förs fram i reservation 2 i fråga om den väg man vill gå för att också ge näringsidkare möjlighet att använda sig av den subsidiära talerätten. Min uppfattning är att den principiellt viktiga skiljelinjen utgörs av om man anser att näringsidkarna kan bidra med något av värde eller inte. Nästa diskussion blir hur deras talerätt skall utformas. Den principiellt viktiga gränsen går alltså enligt min uppfattning inte där herr Blomkvist drar den. Av det skälet kommer vi, som herr Regnéll tidigare har anfört, att i andra hand stödja mittenreservationen för att se till att det blir en så pass allsidig påverkan som möjligt av de här frågorna. Som också statsrådet sade, är det mycket av samverkan i dessa frågor, och det är önskvärt att så många olika parter som möjligt deltar för att öka konsumentskyddet. Det tycker vi att man uppnår om riksdagen bifaller reservation 3. Beträffande sammanslagningen av konsumentombudsmannen och konsumentverket är det vår uppfattning — den delas av alla — att det behöver göras någonting. Vi ser de problem som finns i svårigheten att dra klara gränslinjer mellan KO:s arbete och konsumentverkets. Vi vill ha någonting annat, men vi tycker att den ganska lösa idén i propositionen förs fram utan något beslutsunderlag som man kan ta seriöst på. Materialet är inte tillräckligt för riksdagen när det gäller att ta ställning, och i det läget anser vi att det är klokast att avslå propositionen i denna del. Vi hoppas få ett bättre beslutsunderlag så att riksdagen kanske redan i vår kan ta ställning till i detalj hur vi skall kunna få en konsumentombudsman som i huvudsak har de uppgifter han har i dag och ett konsumentverk som arbetar med klara gränslinjer för verksamheten.
Herr talman! Herr Danell tycker att riksdagen inte kan ta ställning till organisationsfrågan, eftersom beslutsunderlaget är så lösligt. Jag vill bara deklarera att enligt utskottsmajoritetens uppfattning har vi ett fullgott material för att kunna ta ett definitivt beslut. När det gäller talerätten vill herr Danell ge sken av att det finns en principiell skiljelinje. Jag är villig att medge att det finns en principiell skillnad mellan utskottsmajoritetens förslag och de båda reservationerna, men jag vill hävda att centerpartiet ändå har insett att man måste sätta gränsen någonstans.

Vi motionärer menar att konsumentverket för att fylla sin uppgift att få fram produkter som motsvarar rimliga krav bör kunna använda standardisering som ett medel. Men då måste konsumentinflytandet på standardiseringen vara starkt. Så är inte fallet i dag. Konsumentverket har under det gångna året analyserat den proble matik som motionen tagit upp. Man har där skisserat en utomordentligt — Nr 42 intressant modell för hur man skulle kunna använda standardisering i Torsdagen den producentpåverkande syfte. Denna modell har redan under några korta 11 december 1975 höstmånader fått starkt gensvar i andra nordiska länder. Jag vill också gärna tillägga, som ett inlägg i diskussionen om va Marknadsföringsrudeklarationer och informationssystem, att denna modell också är av = lag, m.m. sedd att vara ett underlag för det kommande varuinformativa system som konsumentverket arbetar med. I all korthet går konsumentverkets förslag ut på att man inrättar en sorts standard som man kallar konsumentvarustandard. Meningen är att man redan i produktutvecklingsfasen skall kunna påverka varans utformning. Metoden för arbetet är intressant. Den delas upp i tre steg. I inledningsfasen presenterar konsumentverket något som man kallar en produktprofil. Det vill egentligen säga att man preciserar brukarkraven. Denna produktprofil anger och rangordnar från angelägenhetssynpunkt de egenskaper som påverkar en produkts funktion, säkerhet och användbarhet. I detta inledningsskede vill konsumentverket prioritera vilka standarder som skall tas fram. I nästa fas utarbetas de detaljerade kraven och provningsmetoderna. Detta sker i standardiseringskommittéerna och med utnyttjande av näringslivets kunskaper. Slutligen är det fråga om att fastställa, dvs. besluta, om konsumentvarustandarden. Här vill konsumentverket ha det avgörande inflytandet. I dag fattas beslut om fastställande av standard i tekniska nämnden inom standardiseringskommissionen. Där sitter ingen representant för konsumentverket. Därför föreslår konsumentverket att det kontaktorgan som konsumentverket och standardiseringskommissionen nu har inrättat och som kallas SIS-SAMKO omorganiseras för att bilda en motsvarighet till den nuvarande tekniska nämnden. SIS-SAMKO bör fastställa konsumentvarustandarden, och konsumentinflytandet bör vara dominerande. Det är innebörden av konsumentverkets modell. Konsumentverket och standardiseringskommissionen verkar vara överens om de två första faserna i konsumentverkets modell. Men när det gäller den tredje fasen, alltså då besluten skall fattas och standarden skall fastställas, förefaller de inte vara överens. Konsumentverket vill, som sagt, utveckla SIS-SAMKO till det beslutande organet och vill att konsumentintresset skall vara dominerande. Standardiseringskommissionen vill att deras egen tekniska nämnd, där konsumentverket inte är representerat, även i fortsättningen skall fatta besluten. Utskottet delar motionärernas uppfattning att konsumenternas inflytande på standardiseringsverksamheten bör stärkas, men tror uppenbarligen att detta kan ske genom att konsumentverket och standardiseringskommissionen intensifierar sitt samarbete. Jag har försökt klargöra att dessa två organ faktiskt inte har samma uppfattning på den avgörande punkten — nämligen om vem som skall 121 Marknadsförings ha inflytandet över besluten. Där går meningarna isär. Detta betyder också att man i praktiken inte får något svar på vår fråga om hur man skall säkerställa konsumentinflytandet i standardiseringsarbetet. Jag hävdar därför att det fortfarande är behov av en utredning och ett klart ställningstagande till hur man skall uppnå ett verkligt konsumentinflytande över standardiseringsarbetet. Men, herr talman, mot ett enigt utskott — som tror på ett utvecklat samarbete och som vill avslå motionen — tänker jag inte yrka bifall till den. Problemställningarna kring standardisering och konsumentinflytande är nya i det konsumentpolitiska arbetet, och det är möjligt att de kan behöva mogna. Jag avser självfallet att återkomma i ett annat sammanhang och förutsätter att det då blir lättare att komma fram till ett positivt resultat.

Herr talman! Jag skall tillåta mig en mycket kort kommentar och en fråga i anslutning till ett speciellt problem, som har blivit berört tidigare här i debatten och som jag själv har berört i ett särskilt yttrande. Det gäller gränsdragningen mellan marknadsdomstolens behörighetsområde och det område som faller under tryckfrihetsförordningen. Marknadsdomstolen har i ett tidigare konkret fall tagit upp till bedömning innehållet i en löpsedel. Att marknadsdomstolen upptog det målet var ett ganska uppseendeväckande övertramp, eftersom tryckfrihetsförordningen väl är ganska klar just när det gäller löpsedel som propagerar för den tidning som utgett löpsedeln eller löpsedel där man meddelar något om innehållet i tidningen. Löpsedels innehåll bedöms ju alltid som tryckfrihetsfråga. Det konkreta fallet klarades upp genom att högsta domstolen långt om länge beviljade resning i målet och undanröjde marknadsdomstolens beslut. Det enda som finns att tillgå, ifall marknadsdomstolen på detta sätt felaktigt upptar till bedömning en fråga som är av tryckfrihetsrättslig natur, är just resningsinstitutet. Men resningsprocedur är en mycket omständlig sak, som av naturliga skäl dessutom bara kan komma i fråga efter det att ett felaktigt domslut föreligger och alltså hela sakbehandlingen av målet redan har fullföljts i marknadsdomstolen; en sakbehandling och ett arbete som blir helt meningslöst ifall resningsansökan beviljas och beslutet undanröjs. Allt detta är inte bara obekvämt och tidsödande, utan det är också enligt vad jag förstår ganska ologiskt, eftersom frågan i det här fallet bara gäller marknadsdomstolens behörighet och inte sakärendet som sådant. Uppstår fråga om gränsdragning mellan marknadsdomstolens område och tryckfrihetsförordningen är det en ren behörighetsfråga. I sådana fall vore det naturligt att man skulle kunna väcka särskild talan om domstolens behörighet och få den särskilt prövad. För de allmänna civildomstolarna finns denna möjlighet förutsedd i rättegångsbalken. Men såvitt jag har kunnat läsa mig till saknas motsvarande bestämmelse i den lagstiftning som reglerar marknadsdomstolens förhållanden — och detta i trots av att man beträffande proceduren i marknadsdomstolen i andra avseenden faller tillbaka på rättegångsbalken, när det gäller bevisning och liknande ting. Enligt vad jag förstår måste det i den här detaljfrågan vara ett praktiskt och rättsligt intresse att kunna göra en särskild behörighetsbedömning omedelbart i fall där fråga om tryckfrihetsförordningens tillämpning kan vara aktuell. Jag vill därför fråga statsrådet Lidbom om regeringen har observerat detta och om det kan tänkas att en bestämmelse om behörighet införs för marknadsdomstolen motsvarande den som gäller för allmänna domstolar.